Herr talman! Jag tycker det är bra att Gabriel Romanus inte är konsumentupplysare, för då skulle det vara illa för honom. Hur mycket bohag tror Gabriel Romanus att man får för 10 000 kr. i dag? Har han inte någon som helst kunskap om vad det kostar att leva, vad det kostar att köpa saker? Det verkar inte så. Gabriel Romanus är uppbunden av budgetdepartementet och måste till varje pris försvara dess åtgärder, men jag tycker att han har skött det försvaret svagt. Ursäkta att jag säger det, men det är kontentan av vad han har sagt. Han är inte bättre när han kommer in på bankrörelserna. Då talar han om att det inte går att driva bankrörelse på det här sättet, men har han inte tänkt på att detta är en social fråga? Det är den sociala skillnaden som gör att vi måste ha bosättningslånen kvar. Det finns inte någon rimlig anledning att ta bort dem. Att vi inte har föreslagit några sociala besparingar kanske beror på att den socialdemokratiska delen av riksdagen har de sociala frågorna som en hjärtesak, och därför har vi hittills inte kommit med några förslag om besparingar på den sidan. Jag tror att man bör skriva sig till minnes att vi har hållit den sociala fanan synnerligen högt.
Herr talman! Jag beklagar om Göran Karlsson tycker att jag har skött försvaret av regeringens förslag dåligt. Jag kan bara svara att han har skött försvaret av den socialdemokratiska reservationen ungefär så bra som det är möjligt.

Herr talman! Den moderata motionen 1980/81:1466 har vederfarits äran att sändas ut på remiss till flera sakkunniga instanser, och det är inte för mycket sagt att den fått ett synnerligen välvilligt mottagande. Motionen behandlar dels behovet av en tvåårig hantverksoch konsthantverkskurs, uppbyggd efter samma modell som de tvååriga yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan — detta som motivering till yrkande i följdmotionen 1467 — dels behovet av förbättrade villkor för hantverkare och konsthantverkare beträffande import och inköp av material samt distribution, marknadsföring och försäljning av konsthantverksprodukter. Vad gäller gymnasiekurserna så har den delen av motionen redan behandlats av utbildningsutskottet och avslagits med hänvisning till möjligheterna till individuell inbyggd utbildning. Remissyttranden som kommit in till kulturutskottet efter riksdagsbehandlingen av utbildningsdelen stöder emellertid vår uppfattning såsom den kommit till uttryck i motionen: den kurs som vi önskar täcks inte av inbyggd utbildning. En sådan kan enligt nuvarande regler inte anordnas för udda hantverksoch konsthantverksyrken. Frågan är som sagt slutbehandlad för i år — när det gäller den delen av motionen — och vi får återkomma en annan gång. Föreliggande betänkande behandlar konsthantverkarnas och hantverkarnas arbetsvillkor. Med stöd av remissyttrandena uttalar sig utskottet mycket positivt men anser dock inte erforderligt att göra någon framställning till regeringen i saken. Den tyngsta remissinstansen är naturligtvis kulturrådet. Rådet redovisar att man dels kommer att kartlägga konsthantverk och formgivning i en särskild utredning, dels kommer att yttra sig över den omfattande utredningen Hantverk, som statens industriverk gjort, och i samband därmed ta ställning till våra förslag i motionen. Kulturrådet räknar med att avge sitt yttrande omkring den 10 december i år, och vi moderater ansåg att det hade varit rimligt att uppskjuta behandlingen av motionen till dess detta tungt vägande yttrande influtit. Det är troligt att utskottet därmed hade haft bättre förutsättningar att uttala sig mer konkret om våra förslag. Många hantverksyrken löper i dag risk att dö ut, och därmed försvinner också den handens skicklighet som präglar utövarna av dessa yrken. Ett ordstäv säger att medan gräset växer dör kon. Med eller utan bifall till vår motion får vi lita på att man slutligen sammanställer alla utredningar och motionsförslag och vidtar erforderliga åtgärder. Det förtjänar påpekas att dessa möjliga förbättringar inte är speciellt kostnadskrävande. I många stycken är det fråga om en samordning av resurser som redan finns. För många konsthantverkare är de ekonomiska förhållandena så svåra att det är nödvändigt med åtgärder av det slag vi förordar. Det är också nödvändigt — vilket vi påpekar i vår motion — att de komplicerade inkomstskatteoch socialförsäkringsregler som gäller för dessa yrkesutövare | förenklas. Den s.k. kulturskattekommittén, som utreder dessa frågor, räknar med att avsluta sitt arbete innevarande år, vilket ytterligare talar för att vår motion borde ha behandlats något senare. Men, som vi påpekar i vårt särskilda yttrande, främst borde kulturrådets utlåtande ha avvaktats. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Det krav på att sjöbefälsskolorna i Malmö och Stockholm | skall bibehållas som vårt parti ställer i motion 1461 bör ses mot bakgrund av en långsiktig planering och utveckling av den svenska sjöfarten. Sjöbefäls | utbildningens totala kapacitet bör inte anpassas till de kraftiga konjunkturella svängningar som kännetecknar sjöfartsnäringen. Vi anser exempelvis inte att den nuvarande utförsäljningen och utflaggningen av den svenska | handelsflottan, som tenderar att utplåna Sverige som sjöfartsnation, bör vara den grund som sjöbefälsutbildningen skall anpassas till. | Vi är av den bestämda uppfattningen att sjöbefälsutbildningen, både när det gäller den totala volymen och i fråga om kvaliteten, är en nödvändig beståndsdel i ett långsiktigt sjöfartspolitiskt utvecklingsprogram. Ett sådant program har vi föreslagit i andra sammanhang, och jag finner inte anledning att upprepa det nu. Vi kan bara konstatera att ingenting har inträffat på I sjöfartspolitikens område som kan legitimera en omprövning av våra tidigare ställningstaganden — snarare tvärtom. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Jag kan också bli mycket kortfattad. Enligt reglerna skall riksdagen varje år besluta om dimensionering och lokalisering av allmänna utbildningslinjer inom högskolan. Det som nu tyvärr håller på att hända när det gäller sjöbefälsutbildningen är att antalet studerande mycket kraftigt minskar. Inte ens den gamla sjöbefälsskolan i Göteborg har fullt med elever på linjerna. Jag har framför mig en lista från intagningen i höst, som visar att inte mer än hälften av utbildningsplatserna på maskinteknikerlinjen är besatta. Det är inte fullt så dramatiska siffror för andra linjer, men exempelvis styrmanslinjen vid en av högskolorna, som kan ta emot 48 elever, har bara 10 platser besatta. Det har alltså blivit en dramatisk nedgång i antalet studerande vid sjöbefälsskolorna, vilket i och för sig är beklagligt. Men mot denna bakgrund har utbildningsutskottet inte velat föreslå riksdagen någon utökning av den tidigare beslutade utbildningsdimensioneringen.

Herr talman! Så länge som det funnits människor på vår jord har människor använt havet som en resurs. Vi har använt havet och använder havet som inkomstkälla. Vi använder havet som transportled, som fritidsnöje — att bada i och segla på. Men tyvärr använder vi också denna, som vi trott, oändliga naturresurs som en ändlös soptunna. Havet har, lika väl som all annan natur, en begränsad förmåga att tåla mänsklig påverkan. Förhoppningsvis är de flesta påfrestningar vi människor utsätter havet för läkbara. Men vi måste vara medvetna om att ju större mängder av olika föroreningar som vi släpper ut, desto mer ökar risken för att skadorna i framtiden aldrig kan läkas. De senaste årens debatt om havsföroreningar pekar på att vi är på väg mot att få skador i våra hav som kanske är oläkbara. Då kan vi sluta att prata om havet som framtidens kornbod. Den 15 december 1980 fördes en debatt här i kammaren mellan jordbruksminister Dahlgren och två av mina partikamrater, Lars Svensson och Bengt Silfverstrand, om de svåra miljöskador som drabbat bl.a. Laholmsbukten. Mina partivänner var och är djupt oroade över de rapporter som forskare och berörda yrkesfiskare lämnat om Laholmsbukten. Rapporterna talar om mycket svåra miljöskador i bukten. De svar som jordbruksministern lämnade till mina partivänner har jag tolkat så, att jordbruksministern var väl insatt i problemen och hade studerat de fakta som fanns att tillgå. Jordbruksministern skulle även fortsättningsvis noggrant följa utvecklingen i området. Men utöver detta skulle jordbruksministern inte föreslå några som helst konkreta åtgärder. Vad har då hänt i Laholmsbukten sedan december 1980? Ingenting. Någon förändring har alltså inte skett. Det som är gjort är att landshövdingen i Hallands län tillsatt en utredningsgrupp som arbetar med problemen i Laholmsbukten. Men denna utredningsgrupp har för små resurser. Dessutom arbetar den också med andra frågor. Resultatet från denna grupp kan förväntas först om något år. Det vi vet i dag är att den syrebrist som nu råder på havets botten och som orsakar fiskdöden beror på den alltför stora tillförseln av kväve. Och detta kväve kommer från land, bl.a. från jordbruket. Detta konstaterade forskare vid en debatt om Laholmsbukten som arbetarekommunerna i Laholm, Halmstad och Båstad anordnade i början av november i år. Vid samma konferens fanns företrädare för jordbruket med, som i och för sig inte förnekade att jordbruket bidrar med det kväve som genom urlakning av jorden via vattendragen förs ut i havet. I motion 1980/81:588 av Bengt Silfverstrand m.fl. pekar motionärerna på detta problem. Motionen tar även upp andra faktorer som påverkar havsmiljön. Bengt Silfverstrand kommer senare att här i kammaren gå närmare in på motionen. Jordbruksutskottet har behandlat motionen. I stora delar är utskottet överens, utom på en väsentlig punkt, nämligen den, att regeringen snarast bör låta utarbeta ett åtgärdsprogram för långsiktig hushållning med havets resurser. Vi har långsiktiga åtgärdsprogram inom andra miljöområden, bl.a. beträffande arbetsmiljön och boendemiljön. Ingen kan väl tro att de skador som Laholmsbukten fått kan återställas med enbart kortsiktiga åtgärder. Vi måste ha ett åtgärdsprogram för att kunna förebygga skador även på andra håll utefter vår kust. Som jag sade tidigare har jordbruket fått bli någon form av syndabock i denna fråga. Om inte annat, så för dess del vore det värdefullt om vi hade ett sådant långsiktigt åtgärdsprogram. Varför utskottets borgerliga majoritet inte vill ha ett åtgärdsprogram kan jag inte förstå. Den kanske kommer att kunna ge svar på denna fråga här i kammaren -— det sitter ju ändå en del företrädare för jordbruket i utskottet. Till sist, herr talman! Detta är en ytterst allvarlig och angelägen fråga. Om vi inte gör någonting inom en snar framtid, har vi kanske de miljöskador i Laholmsbukten som jag talade om inledningsvis, nämligen de som är oläkbara. Jag vill med detta yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Miljödebatten i vårt land har i allt väsentligt kommit att handla om det ekologiska samspelet på landssidan. Inte förrän i de allra yttersta av dessa dagar har vi blivit riktigt medvetna om att det finns en gräns också för vad havet kan bära i form av föroreningar förorsakade av människans aktiviteter. När sophögarna på landbacken blivit för skrymmande och iögonenfallande har reaktionerna inte uteblivit. Men energidebattens och andra mer eller mindre spektakulära miljöfrågors främsta banérförare har nästan totalt lyst med sin frånvaro i diskussionen om den tilltagande utarmningen av havsmiljön. Förklaringen kan förstås till en del vara att vattenmassorna hittills ganska väl lyckats dölja de inte sällan hämningslösa utsläppen i havet. En annan inte osannolik anledning till den stora tystnaden kan förstås också vara att den politiska kraft, som länge gjort anspråk på att vara pionjär på miljöpolitikens område, av rent materialistiska skäl inte funnit det förenligt med sina intressen att närmare diskutera orsakerna till en allt sjukare havsmiljö. För ganska exakt ett år sedan begärde jag här i kammaren av jordbruksministern besked om vilka åtgärder regeringen tänkte vidtaga med anledning av de allt svårare miljöskador som drabbat stora havsområden från Bohuslän i norr till Öresund i söder. Efter en kringgående rörelse svarade jordbruksministern att regeringen noggrant följde utvecklingen i området. De miljöskador som åsyftas kan i korthet beskrivas så här: Anmärkningsvärt kraftiga växtplanktonblomningar har konstaterats inom delar av Öresund, Kattegatt och Skagerack. Mest uppmärksammade har kanske problemen i Laholmsbukten blivit. Planktonblomningarna har lett till direkta störningar i delar av kustekosystemet. Det rör sig om en mycket stor biomassa som, om den inte förs vidare i näringskedjan, kraftigt tär på vattnets syreförråd när organismerna dör. Syrebristen har under flera år och kanske särskilt i år varit akut inom stora bottenområden. Bottenfaunan har slagits ut, och bl.a. har stora musselodlingar skadats. Skador har också drabbat odlingar av regnbågslax. Fiskarter som livnär sig på bottendjur har lämnat de syrefattiga områdena. I södra Kattegatt har troligen redan vissa av sillens lekplatser drabbats. Det ekonomiska bortfallet för yrkesfiskarna har i berörda områden varit betydande. Nästan samstämmiga forskarrapporter, nu sammanställda av miljövårdsberedningen, anger de närsalter, och då främst kvävet, som i stora mängder tillförs havet via vattendragen som den viktigaste förklaringen till problemen. I motion 1980/81:588 har jag, tillsammans med sex andra socialdemokrater, föreslagit en rad konkreta åtgärder för att förbättra havsmiljön både på kort och på lång sikt. Jordbruksutskottet har i och för sig idel lovord för motionen, men när det kommer till slutklämmen, då tryter ordförrådet och betänkandet utmynnar närmast i en förhoppning att samordnade och kraftfulla insatser mot havsföroreningar skall komma till stånd. Därmed kringgår man åtminstone några av motionens konkreta förslag. Det viktigaste förslaget i motionen är faktiskt att de många utredningsrapporter som nu föreligger omgående sammanställs och att ett åtgärdsprogram för hushållning med havets resurser upprättas. Vidare måste jordoch skogsbrukets gödsling och dess konsekvenser för havsmiljön närmare granskas. På denna punkt beter sig inte oväntat jordbruksutskottets borgerliga majoritet med centern i spetsen som katten kring den heta risgröten. Såväl naturvårdsverkets rapport till miljövårdsberedningen som havsforskares slutsatser ger otvetydigt belägg för att en betydande del av de tillförda gödselmedlen inte kan utnyttjas av grödorna och att en stor del av förlusterna till sist hamnar i havet. Ett utmärkt åskådningsexempel får vi genom att studera Lagans vattensystem. Så t.ex. transporterar den av jordbruksbygd omgivna Smedjeån vid högvatten mer kväve än hela Lagan, trots att dess flodområde bara utgör en tjugofemtedel av Lagans. En utredning som i år utförts av Rune Andersson vid statens naturvårdsverk och vars resultat visas här på skärmen ger vid handen, att det på sina håll förekommer en kraftig överdosering av gödselgivorna. De undersökta fastigheterna förbrukar i genomsnitt dubbelt så mycket kväve på sina jordar som rekommenderas utifrån forskning och försök. Detta gäller potatis och i viss mån också sockerbetor. Särskilt kraftig är överdoseringen av kvävegödsel för potatis och sockerbetor. Men även när det gäller stråsäden visar det sig att det förekommer åtminstone dubbelt så höga medelgivor som rekommenderas. När det gäller potatis och sockerbetor ligger maximivärdena ibland fem till sex gånger över de rekommenderade. Pågående undersökningar i södra Halland pekar i samma riktning och då särskilt på arealer där såväl stallgödsel som handelsgödsel används, vilket inte sällan förekommer. Mot denna bakgrund framstår omedelbara åtgärder mot överoptimal gödsling som helt nödvändiga. Sker inte sådana insatser snabbt genom t.ex. lantbruksnämndernas ingripanden, så har jag svårt att se hur vi i längden skall kunna undvika de ännu mer drastiska åtgärder som t.ex. forskare vid oceanografiska institutionen vid Göteborgs universitet varit inne på, nämligen att frilägga t.ex. områden runt Laholmsbukten för odling utan konstgödsling. Under alla omständigheter måste en kraftig begränsning av kvävegödslingen snarast komma till stånd. En annan åtgärd som vi har tagit upp i motionen är upprättandet av kontrollsystem med täta provtagningar längs västkusten. Sist men inte minst föreslår vi att havsforskningen, som hittills har varit mycket styvmoderligt behandlad, tillförs större resurser. En fråga som i sådana här sammanhang alltid inställer sig är förstås: Har vi råd att förbättra havsmiljön? Den logiska motfrågan blir: Har vi råd att låta bli? När vi talar om de kostnader som krävs för att häva algblomningen och syrebristen i havet, så skall dessa kostnader ställas i relation till minskade fiskefångster, en sämre badoch rekreationsmiljö samt, om vi inte ingriper nu, på sikt ett Västerhav och en Östersjö som mera gör sig förtjänta av namnet Döda havet. Herr talman! Vi har nu kommit farligt nära den gräns då skadorna på havsmiljön inte utan massiva insatser kan repareras. Redan i dag krävs sannolikt stora resurser för att vi skall kunna nå konkreta resultat. Ansvaret för ytterligare förhalningar faller därför stort inte minst på de intressen, vilkas förlängda armar går in i den svenska regeringen och där bl.a. besitter så viktiga och ansvarsfyllda funktioner som statsoch jordbruksministerposterna. Handla nu — i morgon kan det var för sent! Medan algerna växer dör fisken. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Ansvaret, Bengt Silfverstrand, faller mycket tungt på de regeringar som i 50 år har undervisat människorna i detta land att man skall ha ett intensivt jordbruk, att man skall utnyttja naturresursen jord så att man tillför tillräckligt med näringsämnen. Ansvaret faller tungt på dem som under de senaste 50 åren har lärt människorna att allt mänskligt avfall skall släppas ut i vattnet. De kommunala reningsverken klarar inte av att ta bort nämnvärt med kväve. Man tar bort fosforn, men det mesta av kvävet går ut i havet. Bengt Silfverstrand koncentrerar sig mycket hårt på den del av kvävet som inte har kunnat utnyttjas av växterna. Men det kväve som har utnyttjats av växterna och som går till människoföda och spillet från det går nästan orenat ut i havet. Jag tycker inte att man skall göra det så enkelt för sig. Det här är en mycket viktig och mycket allvarlig fråga, och det är anledningen till att jordbruksutskottet med stor respekt för de problem som finns och med stort ansvar i sitt handlande har resonerat om och föreslagit möjliga åtgärder. Det har också gjorts ett tillkännagivande med anledning av detta. Men detta räcker inte, enligt socialdemokraterna. Och det är ett känt mönster. När vi försöker att på bästa sätt hantera en sådan här fråga, kan man alltid som reservant be om ett snabbt åtgärdsprogram. Jordbruksutskottets majoritet har anhållit att riksdagen måtte besluta att beställa kraftfulla och intensifierade åtgärder för att försöka dels analysera orsakerna, dels finna vägar till lösningar. Utöver detta vill reservanterna ha ett särskilt åtgärdsprogram. Det är möjligt att ytterligare en skrivbordsprodukt skulle ha någon betydelse, men jag är inte säker på att det har så stor betydelse för sakfrågan i detta fall. Bengt Silfverstrand gör det lätt för sig, när han med eftertryck lägger hela ansvaret på jordbruket. Det är mycket bekvämt — det går an att hacka på de stackars jordbrukarna i alla sammanhang, fastän de försöker att ställa upp på samhällets villkor. Hade inte Bengt Silfverstrand redan bestämt sig för sina förutfattade meningar och för att ge den sittande regeringen så kraftfulla hugg i ryggen, hade han kanske haft tid att bevista den enligt min mening mycket viktiga konferens om Laholmsbuktens situation som gick av stapeln i måndags i Laholmstrakten. De här frågorna är så viktiga att jag tycker att man på alla sätt skall försöka komma bort ifrån den något trista diskussionen om vem som varit bäst när det gällt att framföra det ena eller det andra eller vem som agerat mer än någon annan på ett område. Det är visserligen svårt att komma ifrån sådant i en politisk debatt, men det har ingenting att göra med frågan om hur vi löser miljöproblemen. Dem löser vi bäst om vi hjälps åt på ett vettigt sätt. Vad som framkom på den konferens jag talade om var, Bengt Silfverstrand, att där närvarande limnologer kunde slå fast att man vet mycket litet om orsaken till algblomningen. Det slogs alltså fast där, men det passade tydligen inte Bengt Silfverstrand att vara där och lyssna på det. Däremot kunde man med säkerhet slå fast att de döda algerna rör sig i hela Västerhavet. De finns i Skagerack ibland, och ibland i Kattegatt. De finns i andra delar av Nordsjön. Nu senast har de drabbat Laholmsbukten. Det är i och för sig allvarligt nog. Men det ger ingen tydlig anvisning om var man kan hitta vägar för att förhindra fenomenet som sådant. Jag vill gärna medge att det kan hända att jordbrukets gödsling är en av de faktorer som är orsaken till algförekomsten. Men den representant från naturvårdsverket som Bengt Silfverstrand plockat vissa uttalanden från, vilka här slås fast som sanningar, var också närvarande vid konferensen, och han har nu på ett mycket intressant sätt modifierat sina påståenden bl.a. i vad det gäller normgivor, rekommenderade givor, och använda givor. Han hade tidigare påstått — vilket Bengt Silfverstrand gärna har anammat — att den naturliga gödselgivan var mycket stor och att man samtidigt därmed hade handelsgödselgiva. Han har här fått medge att denna giva i regel gäller för fyra fem år. Det har han inte medgivit tidigare. Men detta vet var och en som har litet mer insikt i jordbruket än vad Bengt Silfverstrand har. Naturlig gödsel lägger man vart fjärde eller vart femte år på samma skifte. Men om man tar hela den givan plus handelsgödselgivan, då ser det naturligtvis mycket ut. Naturvårdsverkets representant fick också medge att de rekommenderade givorna hänförde sig till riksmedeltalet för skördar, medan man i det här aktuella området har mycket större skördar, vilket gör att man lägger en något högre giva än det som har rekommenderats för normskörden. Men detta är väl frågor som är för svåra att sätta sig in i för Bengt Silfverstrand. Att göra det passar dessutom inte in i hans syften, för då hade han ju inte kunnat kritisera jordbruksutskottets skrivning. Utskottet tar mycket allvarligt på detta och menar att man verkligen måste undersöka vad som kan vara anledningen till detta fenomen och samtidigt försöka hitta vägar för att lösa problemet. Jag är inte övertygad om att en skrivbordsprodukt i form av ett åtgärdsprogram, innan man har alla fakta på bordet, påskyndar lösningen. Därför tror jag inte att det för sakfrågan skulle spela stor roll, om riksdagen biföll reservationen. Därmed skulle inte ske någon större olycka. Men här har gjorts en beställning av jordbruksutskottet. Den är uttryckt på det sätt som är brukligt i riksdagssammanhang. I en utskottsskrivning får man göra helt andra ansvarstaganden än dem man kan göra som enskild motionär. Ibland måste man göra den reflexionen att motionärerna blir mest aggressiva när deras motioner tillstyrks, för då har de ju ingenting mer att gnälla över.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
Herr talman! Einar Larssons anförande gav ett mycket starkt uttryck för att man här trampat på ömma tår. Den obotfärdiges samtliga förhinder radades upp. Einar Larsson drog sig inte för att tala om hugg i ryggen. Nu står jag öga mot öga med Einar Larsson i den här debatten och kommer att göra det också i fortsättningen, även om han nu precis har vänt ryggen till. När jag här använder faktauppgifter, så åberopar jag alltid källor. Det betyg som Einar Larsson sätter på mig drabbar alltså de forskare — limnologer, oceanografer och marinbotaniker — som levererat det här materialet till miljövårdsberedningen. Jag tycker att Einar Larsson direkt till dessa skulle ge det här betyget. När det gäller uppgifterna som sådana hänvisar Einar Larsson till en av centern arrangerad diskussion häromdagen. Han sade något om att det var synd att jag inte deltog i den konferensen. Jag hade emellertid inte tillfälle att delta, och dessutom behövde jag faktiskt inte delta, eftersom jag här i min hand har delar av det material som redovisades vid konferensen. Jag kan citera ett par av forskarnas slutsatser: ” Analyser har visat att kvävehalterna i Laholmsbukten har varit högre än i havsområdet utanför bukten.” Vidare: ”Det framgår med all önskvärd tydlighet av gjorda undersökningar att jordbruksmarken inom avrinningsområdet starkt bidrar till kvävebelastningen på såväl grundvattnet som Laholmsbukten. Detta gäller f. ö. för stora delar av den sydsvenska kusten.” Ytterligare ett citat: ”Växtnäringsläckaget från jordbruket utgör i dag en betydande förore ningskälla för såväl ytsom grundvatten och en företagsoch nationalekonomisk minuspost.” Jag kan stanna vid detta. Till sist skulle jag vilja be Einar Larsson att kommentera en annan sida av saken. Vad jag angripit här är företeelsen överdosering, som bevisligen förekommer. Det finns alltså ingen som helst anledning att här föra fram den enskilde lantbrukaren, som ju är oskyldig till att man inte utarbetar klarare direktiv om vad som får förekomma och inte får förekomma, om vi skall skydda vår miljö. Kommentera gärna fiskarnas situation! De har lidit ett stort ekonomiskt avbräck beroende på dessa föroreningar. Vad har de att förvänta sig från jordbrukets och centerpartiets företrädare? Kan fiskarna få någon ersättning på samma sätt som exempelvis jordbrukarna kan få ersättning för skördeskador? Det vore väldigt bra om Einar Larsson gick in på sakfrågorna i sina repliker och i fortsättningen använde mindre av rallarsvingar.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Einar Larsson inte läst vår reservation. Han pratar om ett snabbt åtgärdsprogram. Vad vi talar om i reservationen är ett långsiktigt åtgärdsprogram. Jag konstaterar också att Einar Larsson fortfarande är överens med socialdemokraterna, men att han tydligen inte vill rösta med oss i den kommande voteringen. Einar Larsson säger också att den borgerliga majoriteten tar helt andra hänsyn och har ett helt annat ansvar. Men han talade inte om vad han menade med det. Det sker ingen större olycka, om vi inte bifaller denna reservation, sade Einar Larsson. Jag skulle vilja fråga Einar Larsson vad han menar med att det inte sker någon större olycka. Vi vet i dag att Laholmsbukten är djupt förorenad. Även på andra ställen på västkusten har man ungefär samma problem. Då borde man också kunna ha ett program som förebygger, så att vi får ett bättre havsvatten intill våra kuster.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt särskilt mycket. Det gäller här ett program snabbt framskrivet och utarbetat för att verka på lång sikt. Jag tror att Ulla-Britt Åbark här missförstod mig litet grand— jag sade att det snabbt skulle fattas ett beslut, men jag förstår mycket väl att programmet skulle gälla på lång sikt. Om det vore så enkelt att det skulle lösa problemet med algblomningen, så skulle jag vara den första att tillstyrka det. Men det är ju inte så enkelt — det finns inte alls några garantier för det. Utskottsmajoritetens skrivning, som innebär en tillstyrkan av motionerna, så långt man någonsin kan begära det, innefattar i sig att det naturligtvis får upprättas alla möjliga program och vidtas alla möjliga åtgärder för framtiden. Det är bara det att vi fortsätter — som traditionen var när vi hade en annan regering — att bedriva riksdagsarbetet så, att man inte går in och binder i detaljfrågor, i all synnerhet som detaljfrågorna inte är riktigt klara. Jag märker nu att Bengt Silfverstrand retirerar rätt kraftigt när det gäller att plocka ut citaten. Det var inte så särskilt mycket kvar av dem. Det är en stor osäkerhet. Det är — det sade jag i mitt första inlägg — möjligt att det här fenomenet också är starkt förorsakat av det som kan vara utsläpp från jordbruket. Vetenskapsmännen har inte gett tillräckligt besked, men det kanhända kommer. I så fall måste det bli fråga om åtgärder — det är helt klart. Vad jag vänder mig emot är de vårdslösa påhopp som vi upplever gång på gång på en liten kår som försöker ställa upp på samhällets villkor. Och de villkoren är Bengt Silfverstrand och andra motionärer i minst lika hög grad ansvariga för som den nuvarande majoriteten i jordbruksutskottet. Jag tycker att det är ärligt att redovisa detta, och därför har jag gjort det. Vad har vi att förvänta från centern beträffande vad som skall hända i Laholmsbukten? Jo, mycket kraftfulla, intensifierade åtgärder — precis som det står — och med sakligt underlag som regeringen helt naturligt snabbt måste plocka fram. Jag är övertygad om att detta kommer. Det är också därför som vi har behandlat motionen så välvilligt. Normalt skulle det i riksdagsbehandlingen ha inneburit att man med glatt mod accepterat utskottsskrivningen.
Herr talman! Med hänsyn till vad centerpartiet tidigare åstadkommit på miljöpolitikens område skulle jag gärna vilja att Einar Larsson definierade begreppet ”kraftfulla insatser”. Vad innebär det konkret? Vad har vi att förvänta oss från centerpartiet, Einar Larsson och regeringen när det gäller kraftfulla insatser mot havsföroreningar? Det är den ena frågan. Sedan svarade inte Einar Larsson på min andra fråga, om vilka insatser yrkesfiskarna kan förvänta sig att regeringen skall vidta för att hålla dem skadeslösa för det inkomstbortfall som de fått vidkännas på grund av att fisken har försvunnit från delar av det syrefattiga området. Jag ställer detta i relation till den skördeskadeersättning som lantbrukare med all rätt får när de råkar ut för den här typen av problem. Vi måste få svar på de här frågorna, så att vi verkligen vet vad vi kan förvänta oss. Det blir också en vägledning. Att döma av Einar Larssons inlägg hittills får vi motionera igen i januari. Men det är möjligt att han kan bidra till att föra debatten ytterligare framåt genom att precisera sig. Jag vill sluta med att citera vad Einar Larsson sade i en miljödebatt i förra veckan, där han använde sig av ungefär samma uppläggning. Han sade att en mognad pågår i miljösammanhang. Jag vill delvis instämma i det påståendet. Men tycker inte Einar Larsson att mognadsprocessen går litet väl långsamt på en del områden? Någon gång måste väl frukten bli fullmogen? Vad skulle Einar Larsson säga om han varje år fick nöja sig med gröna kart på äppelträden på Österlen? Inte ens en centerpartist kan väl känna sig till freds med en så begränsad mognadsprocess?
Herr talman! Bengt Silfverstrand envisas med sin speciella debatteknik. Jag måste säga att den stilen inte påskyndar mognadsprocessen. Jag hyser alltjämt förhoppningar om att vi tillsammans skall kunna fortsätta och driva den svenska miljöpolitiken framgångsrikt, internationellt sett. Det är mycket roligt att ha haft förmånen att vara med och driva den i alla dessa år. Och vi kommer att på allt sätt försöka intensifiera arbetet. Det hjälper inte om Bengt Silfverstrand försöker misstänkliggöra den ambitionen, för den är stark — och den fanns långt innan Bengt Silfverstrand upptäckte de här problemen. Därför vill jag beklaga den här sortens påhopp, som litet grand förstör mognadsprocessen. Men jag tror ändå att den kommer att fortskrida. I vad gäller fiskarna är de inte alls så oroliga som Bengt Silfverstrand säger. Han försöker plocka enkla politiska poäng genom sina krumelurer här. De är medvetna om att detta är ett svårt problem, och de är också medvetna om att allt görs för att hitta lösningen. De har varit hänvisade till Östersjön, och där har dess bättre fångsterna av fisk varit väldigt stora de senaste åren, trots att utsläppen är desamma. Det är svårt att förstå. Jag hoppas verkligen att det inte skall komma negativa reaktioner av samma slag i Östersjön. Man får vara observant. Men fiskbeståndet i Östersjön tyder inte på något sätt på att där råder samma förhållanden som i Västerhavet, trots att de kommunala utsläppen, utsläppen från jordbruket och utsläppen från den östra sidan av Östersjön är minst lika stora som i Västerhavet. Klarar vi inte problemet i Laholmsbukten och utmed västkusten över huvud taget, måste vi naturligtvis finna andra lösningar, så att inte fiskarna ensamma får bära ansvaret. Lika litet bör jordbrukarna på västkusten ensamma vara tvungna att bära hundhuvudet för detta, men tidigare talare i debatten menar tydligen att de skall göra det.
Herr talman! Einar Larsson sade att fiskarna inte är så bekymrade som jag gör gällande. Jag vill på det bestämdaste dementera detta påstående. Situationen finns utförligt beskriven i en rapport som Einar Larsson uppenbarligen inte tagit del av. Där konstaterar man att syrehalten i omfattande havsområden är så låg att bottendjuren dör. När detta inträffar borde Einar Larsson inse att den fisk som livnär sig på dessa bottendjur försvinner från berörda områden. Men det är inte enbart så enkelt, utan även en del av fångsterna av bl.a. havskräfta och hummer har tagit stor skada. Jag nämnde regnbågslaxen. Åtskilliga miljoner har satsats på laxodling ute i havet. Detta gäller bl.a. i stora områden vid Bohuskusten. Fiskarna där har lidit mycket stora ekonomiska förluster. Därför tycker jag att vi åtminstone kunde bli eniga om att den grupp av människor som drabbas av inkomstbortfall, på grund av omständigheter de själva inte råder över, borde kunna få ett klart besked i dag av jordbruksutskottets ordförande innebärande att de kan förvänta sig ersättning för de förlusterna man åsamkats i samma utsträckning som andra grupper i samhället får ersättning när de drabbas av ekonomiska förluster som de själva inte kan påverka.
Herr talman! Det beskedet har Bengt Silfverstrand redan fått.

Herr talman! I Sverige visar vi med rätta ofta stolthet över vår goda biltäthet och vår höga tekniska standard på bilarna. Men det finns också en baksida på medaljen. Biltrafiken är i dag en stark bidragande orsak till ett av våra allra svåraste miljöproblem, nämligen luftföroreningarna och försurningen. Men den enskilde trafikanten är helt beroende av statliga fordonsbestämmelser och av bilindustrins åtgärder. Vår främsta miljövårdsmyndighet här i Sverige, naturvårdsverket, har nyligen i en rapport sagt bl.a. följande: ”Biltrafiken utgör i dag den i särklass största källan till luftföroreningar i Sverige. Bilavgasproblem förekommer såväl i våra storstadsregioner som i medelstora och även mindre tätorter. Överskridanden av de av Världshälsoorganisationen rekommenderade gränsvärdena för koloxid och kvävedioxid i utomhusluft har konstaterats i undersökningar i en lång rad kommuner. Överskridandena beror på utsläpp från biltrafiken.” Redan 1979 hade riksdagen detta uppe till behandling. Då gjorde riksdagen, efter förslag från jordbruksutskottet, två tillkännagivanden till regeringen om behovet av snara och verkningsfulla åtgärder mot bilavgasers hälsooch miljöeffekter. Utskottet önskade främst en bättre efterlevnad av de krav på avgasrening som gäller i dag. Utskottet påpekade att beslut borde fattas bl.a. om när blyfri bensin kunde införas generellt. Vi har sedan 1979 fått vissa enklare myndighetsbeslut på detta område, men i övrigt hänvisas i utskottets betänkande i dag om luftföroreningar från bilar främst till en del utredningsförslag, som är under beredning i regeringskansliet. När vi 1979 beslöt att tillskriva regeringen beträffande luftföroreningarna och krävde ett åtgärdsprogram med snara åtgärder fanns här utanför riksdagshuset barn, daghemspersonal och vuxna demonstrerande med krav på att riksdagen skulle ta itu med frågan om luftföroreningar från bilar. Det var kanske lätt då att få riksdagen med på ett sådant beslut. Nu kan man fråga sig: Hur har det gått? Det är snart tre år sedan vi tog detta beslut. Jo, flera utredningar har avgivit rapporter, både 1979 och 1980. Men regeringen tycks vänta på ett beslut om fordonsbestämmelser i EG, såsom bl.a. en borgerlig motion begär att vi skall göra. Det är upprörande att regeringen på detta sätt fördröjer åtgärder på området. Man har nämligen i så stora billänder som USA, Japan och nu senast Schweiz infört mycket strängare avgasregler än EG-länderna — men Sverige väntar. Det sägs i utskottets betänkande att den svenska målsättningen är att anpassa de nationella kraven till vad som gäller i Europa i övrigt. Man kan fråga sig: Vill utskottsmajoriteten alltså fördröja en viktig miljöåtgärd med att hänvisa till nio stater som har svårt att komma överens? Utskottet hänvisar, som sagt, till en hel del utredningar som lagt fram sina förslag och till någon som kanske snart är färdig. Men man kan ändå fråga sig: Vad är orsaken till att utskottsmajoriteten inte 1981 vågar vara lika bestämd och kräva lika mycket som 1979? Och vad är orsaken till att utskottet inte kräver snara besked från regeringen? Under senaste året har den svenska bilindustrin bedrivit en intensiv lobbyverksamhet också i riksdagen och uppvaktat myndigheter och riksdagsmän. Bilindustrins företrädare har sagt att man inte vill ha hårdare krav i Sverige än Europa i övrigt har. Vi vet att strängare krav kommer att öka bilpriset något, men inte särskilt mycket. Det verkar som om man inom bilindustrin är mer rädd om sin avsättning av bilar än om människors hälsa. Men vi skall tänka på att hotet främst är riktat mot våra små barn, som vi i Sverige kanske borde vara allra mest rädda om. Bilindustrins sätt att agera är tecken på en cynisk spekulation i människors hälsa. Vi socialdemokrater önskar att vi i Sverige snarast skall få fasta gränsvärden för föroreningar i utomhusluften. Vi önskar också en tidsplan för övergång till blyfri bensin. Vi önskar ökad kontroll av att avgasbestämmelserna följs, och vi vill att mer miljövänliga drivmedel skall utvecklas. Människor i storstäder och också i mindre tätorter är dagligen utsatta för hälsorisker på grund av dålig avgasrening och blyhaltig bensin. Andra länder har visat att det går att minska riskerna. Man hart.ex. mycket större krav på avgasrening i Japan, ett land som tidigare var mycket hårt drabbat av luftföroreningar. Därför anser vi socialdemokrater att vi i Sverige inte kan vänta ytterligare på ett åtgärdsprogram, utan riksdagen bör återigen säga ifrån att vi önskar det snarast. Vi tycker alltså att man snabbt måste vidta kraftfulla åtgärder mot de miljöoch hälsoproblem som bilavgaserna orsakar. Vi beklagar att regeringen inte har kunnat lägga fram det begärda åtgärdsprogrammet. Vi tycker att riksdagen skall begära att regeringen utan ytterligare dröjsmål presenterar det åtgärdsprogram som riksdagen alltså begärde 1979. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.
Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att meddelande angående kvällssammanträde nu har anslagits.
Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att meddelande angående kvällssammanträde nu har anslagits.

Herr talman! Vi har i dag att behandla motioner om luftföroreningar förorsakade av bilavgaser. Som Grethe Lundblad sade är bilavgaserna den kanske största föroreningskällan när det gäller luftföroreningar och en bidragande orsak till försurningen. Det är av den anledningen jordbruksutskottet och regeringen varit uppmärksamma på den här frågan och faktiskt gjort en hel del. Sverige verkar internationellt för att få hårdare normer på det här området. Sverige har tillsammans med Schweiz de hårdaste reglerna på det här området i Europa. Grethe Lundblad talade om att Japan, USA och Schweiz har hårdare regler än EG, men att Sverige släpar efter och inte gör någonting. Faktum är att Sverige har lika hårda regler som Schweiz, och det är faktiskt så att det är Schweiz som har anpassat sig till de svenska reglerna och inte tvärtom! Sverige har i detta sammanhang varit och är ett föregångsland i Europa. Att sedan Japan och USA har strängare regler än vi är en annan sak. Självfallet skall vi sträva åt det hållet. Det görs och har under de senaste åren gjorts en hel del i Sverige på det området. Tolka det gärna så, att det har hänt sedan 1976, för det är faktiskt därefter det börjat hända någonting på det här området! Blyhalten i bensinen har sänkts under de senaste åren. fr.o.m. den 1 januari 1980 sänktes den för den lågoktaniga bensinen från 40 till 15 gram per liter, och fr.o.m. den 15 april 1981 sänktes blyhalten i den högoktaniga bensinen till samma värde. Detta innebär en ganska stor minskning av blyutsläppen. Vi hade även innan detta skedde en minskning. 1975 var utsläppen av bly i luften 1 500 ton per år. 1980 var motsvarande siffa 1 100 ton. Det är en minskning på bortåt 30 70. Samtidigt har bensinförbrukningen ökat med 10 26. Det är alltså ett ganska bra resultat. Det är delvis ett resultat av de sänkningar av blyhalten som jag talade om, men bara delvis. Det mesta av effekten av att vi nu bara tillåter en tredjedel av de utsläpp vi tidigare tillät — jag tänker på sänkningarna av blyhalten i bensinen från 40 till 15 gram per liter — kommer att visa sig efter 1980, och redan då var siffran alltså låg. De krav som jordbruksutskottet tidigare har ställt tyckte Grethe Lundblad att vi borde uppfylla. De är delvis — för att inte säga helt — uppfyllda. fr.o.m. den 1 juli 1981 flyttades dessa frågor över till naturvårdsverket. För kontrollen av avgaserna på bilarna har nya och skärpta tillämpningsföreskrifter utfärdats av naturvårdsverket från den 1 juni 1981. Det har alltså gjorts en hel del. Dessutom kommer bilavgasutredningen att lägga fram ett förslag under det närmaste året. Vi kan då skaffa oss en samlad syn på hur vi skall kunna ta bort blyet i bensinen helt och hållet. Det är utan tvivel en gemensam målsättning vi har. En annan åtgärd som har medverkat till att blyutsläppen minskar och därmed också alla andra luftföroreningar från bilavgaserna — det är inte bara bly utan också kväveoxid och koloxid som kommer ut — är den satsning som vi har gjort på den kollektiva trafiken. Den satsningen har under senare år varit mycket kraftigare än tidigare. Sedan vill jag gärna säga till Grethe Lundblad att när vi i våras behandlade energipropositionen hade ni haft en utomordentlig möjlighet att visa er goda vilja och handlingskraft. Vi hade då ett förslag om att satsa hårdare på att ta fram etanol för att blanda in i bensinen. På det sättet skulle man ha sluppit blyet. Men den gången var ni inte intresserade av frågan utan gick emot förslaget.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

Herr talman! Jag tror att Lennart Brunander är mycket duktig på många miljöfrågor och på t.ex. jordbruksfrågor. Men hans historieskrivning är litet dålig. Det var faktiskt i början på 1970-talet som den socialdemokratiska regeringen tog ett första steg på vägen mot en bättre ordning när det gäller luftföroreningar från bilar. Man införde också en bestämmelse om skärpta avgasreningskrav från 1976 års bilmodeller. Jag skall inte förneka att det har hänt vissa saker sedan 1979, men det är främst naturvårdsverkets ledning som har tagit de initiativen. Men vad händer då? Jo, när naturvårdsverket utfärdar reviderade tillämpningsföreskrifter för den här bilavgaskungörelsen besvärar sig Bilindustriföreningen och Volvo Personvagnar över regeringens beslut. Det ärendet är ännu inte avgjort. Så tala inte här om bestämmelser som skulle gälla! De gäller inte därför att de har överklagats av bilindustrin. Och regeringen har ännu inte tagit ställning till överklagandet, alltså fungerar de inte. Vi vill protestera mot att här försiggår en verksamhet för att sabotera våra strävanden att få ordning på problemen med avgasföroreningar från bilar. I Göteborg gick i går ut en varning över radion för luftföroreningar från bilar. Personer med allergier och känsliga luftrör uppmanades att hålla sig inne, och allmänheten uppmanades att åka kollektivt och undvika onödig bilkörning. Vi håller alltså på att få samma problem i Sverige som man hade i Japan, när luften där blev så dålig att människor blev akut sjuka. Vi skall verkligen varna för problemen. Från socialdemokratiskt håll kräver vi att regeringen fattar beslut snabbare. Lennart Brunander nämnde också frågan om etanol. I och för sig har vi ingenting emot att man försöker hitta andra, miljövänliga drivmedel. Men vi vet dels att etanol innehåller det farliga kemiska ämnet benspyrén, dels att det kan bildas aromatiska kolväten, och vi är litet osäkra på hur dessa kan påverka människors hälsa. Helt ofarligt är det alltså inte att gå in för etanol. Vi vill att man skall undersöka vilka verkningar det blir av dessa olika nya drivmedel innan man släpper dem fria på marknaden. Jag tycker alltså att man här i riksdagen borde kunna vara överens om att vi snarast möjligt måste få ett samlat program för hur vi skall komma till rätta med luftföroreningarna från bilarna. Det är inte alls någon omöjlig sak. Att ändrade fordonsbestämmelser inte kommer att påverka bilpriserna så förfärligt mycket är man nog klar över, men bilindustrin vill inte ha någon reglering av sin verksamhet — man överklagar och man försöker fördröja. Vi tycker att det är viktigare med barns och andra människors hälsa än det är med bilindustrins marginaler i det här hänseendet, och därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Ja, Grethe Lundblad, socialdemokraterna tog de första snubblande stegen i början av 70-talet, men det är ju därefter som åtgärderna har blivit vidtagna. Det som gjordes till att börja med var säkert bra, men lika litet som det som nu görs är tillräckligt, så var det tillräckligt. Därför tycker jag nog man skall vara så pass ärlig i det här sammanhanget att man kan erkänna att det som gjorts under de senaste åren är viktigt för att förbättra situationen. Grethe Lundblad säger att det som hänt har skett på naturvårdsverkets initiativ. Men det är väl ändå så att naturvårdsverket arbetar på regeringens uppdrag. Man kan inte säga att det som händer inte skall räknas bara därför att någon annan gör det. Det är ju regeringen som är ansvarig, och hade naturvårdsverket gjort något tokigt, så är jag övertygad om att Grethe Lundblad hade beskyllt regeringen för att inte ha sett upp. Bilindustrin är emot bättre avgasrening. Ja, visst är den det, men det tycker jag att Grethe Lundblad skall kritisera bilindustrin för. Det gör vi när vi får möjlighet till det. Utskottet har inte på något sätt gått bilindustrins krav till mötes, utan vi har sagt att den linje vi har intagit, som är restriktiv, står vi fast vid. Utskottet har avstyrkt de motioner som syftar till lättnader för bilindustrin i det här avseendet. Det är naturligtvis som Grethe Lundblad säger, att många orter har problem med luftföroreningar, nu senast Göteborg. Vi vet att många orter har för höga halter av utsläpp. Men det är också ett resultat av hur vi har byggt upp vårt samhälle, och där är sannerligen socialdemokraterna i högsta grad ansvariga. Det är den koncentrationspolitik som socialdemokraterna stod för på 50 och 60-talen som har resulterat i dagens förhållanden. Här finns alltså samverkande faktorer. Det är inte bara utsläppen som sådana, utan det är mängden utsläpp på ett och samma ställe som skapar problem. Etanol är väl bra, säger Grethe Lundblad. Det är bra om ni har ändrat er på den punkten. Då hälsar jag er välkomna på vår sida. Så säger Grethe Lundblad att man måste undersöka om det kan finnas problem med nya drivmedel, och det är alldeles riktigt. Men förutsättningen för att vi skall kunna undersöka problemen är ju att vi startar en verksamhet. Så länge användningen av exempelvis etanol inte får tillräcklig omfattning vet vi heller inte vilka problem en sådan användning medför och kan inte ta ställning till dem. Grethe Lundblad säger vidare att socialdemokraterna vill ha en uppställning över åtgärder som måste vidtas för att vi skall slippa ifrån föroreningarna och att den måste tas fram snarast. Därom är vi överens. Vi skall ha fram listan snarast. Problemet är väl bara att Grethe Lundblad vill att det skall ske snabbare än snarast.
Herr talman! I det som utskottsmajoriteten hänvisar till i sin skrivning ser vi en risk för att det skulle dröja ett å två år innan vi får ett ordentligt åtgärdsprogram. Man vill ju avvakta alla pågående utredningar. Kanske ger regeringen dessa utredningar ytterligare tilläggsdirektiv, så att de blir ännu mer fördröjda. Vi menar att föroreningarna från biltrafiken är en så allvarlig hälsofara att man inte kan vara snabb nog. Eftersom Lennart Brunander talar om vad som hände i början av 1970-talet, skulle jag vilja säga att jag ändå tror att det är bättre att snubbla fram än att gå på stället marsch, som förhållandet har varit de senaste två åren. Man kommer snabbare fram om man tar steg för steg, och vad vi vill ha är ett åtgärdsprogram som visar hur det steg för steg skall gå att komma till rätta med luftföroreningarna. Vi vill alltså att regeringen snarast skall lägga fram ett program, och alla som också önskar det bör rösta på reservationen.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att man vill ha ett ordentligt åtgärdsprogram och att man inte vill vänta så länge som ett år eller eventuellt två. Jag tycker ändå att det är viktigt att vi först har all den kunskap som behövs, för då kan vi verkligen få ett riktigt åtgärdsprogram. Jag vill inte ställa upp på beskrivningen att det som hänt under de här åren är på stället marsch. Läs betänkandet och se vad som står i det, så får också Grethe Lundblad och alla andra som läser det klart för sig att det har hänt en hel del och att vi har tagit ganska ordentliga kliv framåt.

Herr talman! Socialdemokraterna i jordbruksutskottet har två reservationer fogade till betänkande nr 15 som nu behandlas. I den ena förordar vi att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag snarast möjligt om lagstadgad tillståndsplikt för markavvattningsföretag. I den andra föreslår vi en konkret lagändring i naturvårdslagen, som ger länsstyrelserna en skyldighet att innan man avsätter naturreservat noggrant pröva om inte samma naturvårdssyften kan tillgodoses genom att området avsätts som naturvårdsområde. Det finns många exempel i vårt land där torrläggning eller dränering för uppodling eller skogsodling har påverkat stora arealer värdefull våtmark. Genom dikningsföretag i våtmarker har stora arealer påverkats. Men utvecklingen har ändock gått mot en ökad förståelse för våtmarkernas betydelse i olika avseenden — för vattenbalansen i naturen, som viltmiljö, ur faunaoch florasynpunkt. Genom det ökade intresset för användning av torv som energikälla har även vissa våtmarker fått ett större ekonomiskt värde. Men vår kunskap om våtmarkernas värde i olika avseenden är fortfarande bristfällig. Den landsomfattande våtmarksinventering som f.n. pågår i naturvårdsverkets regi och som tillkom på socialdemokratiskt initiativ via en partimotion här i riksdagen syftar till att ge oss bättre kunskaper och ett bättre beslutsunderlag om våtmarkerna i vårt land.

Vi kan inte dela den borgerliga utskottsmajoritetens uppfattning att det är tillräckligt med den samrådsskyldighet om t.ex. markavvattningsföretagen i skogsbruket, som har sin grund i naturvårdslagen, eller den anmälningsplikt som från den 1 januari 1980 har införts i naturvårdsförordningen beträffande våtmarksdikning för virkesproduktion. Vi kan inte heller acceptera motiveringen från den borgerliga utskottsgruppen för avslag på vårt förslag — att man vill avvakta ikraftträdandet av ny vattenlag. Om man ytterligare fördröjer effektiva skyddsbestämmelser för våtmarkerna, så finns det stora risker, menar vi, för att oersättliga naturvärden spolieras. Därför vill vi att riksdagen nu beslutar att hos regeringen anhålla om att ett förslag snarast möjligt framläggs om tillståndsplikt för markav vattningsföretag, i huvudsak enligt de grunder som vi har angett i vår motion. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till vår reservation nr 1. I den andra reservationen återkommer vi med vårt krav om att man genom en ändring i naturvårdslagen försöker få till stånd ett större utnyttjande av skyddsformen naturvårdsområde. Det finns flera skäl till att den här skyddsformen borde komma till mera användning än vad som hittills varit fallet. Ett viktigt skäl — och det tycker vi att den borgerliga majoriteten borde vara lyhörd för — är ett effektivare utnyttjande av de anslag som går till naturskydd. Det torde råda enighet om att de anslag som kommer att stå till förfogande för ersättning i samband med inrättande av naturreservat alltid kommer att vara begränsade. Vårt förslag har sin bakgrund i naturvårdslagens ersättningsbestämmelser när det gäller naturvårdsområde och naturreservat. Ersättning för det intrång som föreskrifterna enligt naturvårdslagen innebär för markägare — och motsvarande — utgår nu praktiskt taget bara vid naturreservatsförordnande. För naturvårdsområde får inte så omfattande föreskrifter meddelas att ersättningssituation uppstår. Vi menar således att inrättande av naturreservat inte skall tillgripas när syftet med skyddet kan tillgodoses genom naturvårdsområde. Vi föreslår därför att det görs ett tillägg till 7 § i naturvårdslagen på så sätt att länsstyrelsen inte får avsätta ett område till naturreservat om syftet med åtgärden i allt väsentligt kan tillgodoses genom att området i stället förklaras som naturvårdsområde. Vi anser att länsstyrelsen behöver ett sådant här lagstadgat stöd för att i ökad utsträckning välja naturvårdsområde som en lämplig skyddsform. Och vi finner inte den borgerliga utskottsmajoritetens motiv för att avstyrka vår motion vara särskilt bärande, när man säger att vårt förslag skulle skapa oklarhet för länsstyrelsen om när man skall använda naturreservatsförordnandet. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till vår reservation nr 4.

Herr talman! Jag skall främst uppehålla mig vid de båda reservationerna som folkpartirepresentanterna avgivit till detta betänkande och som gäller nationalparksfrågorna. Låt mig först sätta in dessa båda reservationer i ett sammanhang, bl.a. genom att säga några ord om några andra avsnitt i det här innehållsrika betänkandet från jordbruksutskottet. Miljöfrågorna har tvingat sig fram till en position som ett av de viktigaste politiska ämnesområdena. Då har uppmärksamheten på goda grunder ofta koncentrerats till kemisamhällets konsekvenser för människors livsmiljö. Detta starka intresse för just de frågor som hänger samman med miljöskadliga kemiska ämnen av olika slag är helt naturligt. Här finns några av de svåraste, men samtidigt viktigaste, delarna av miljöpolitiken. De lär oss också hur till synes ganska oskyldiga företeelser kan avslöjas som svåra miljöfaror. Vi hade t.ex. för några dagar sedan en debatt här i kammaren om den allvarliga spridning av tungmetaller som sker genom mycket små batterier som innehåller kvicksilver och kadmium. Dessa kemiska faror tränger sig ofta av egen kraft in på den politiska dagordningen. Kemisamhällets faror berör människor i deras vardag. Många människor upplever i dagens samhälle stark oro och olust inför risken att drabbas av okända miljöfaror. I denna situation måste vår politik på flera områden innebära en kursförskjutning, så att varje människa kan få uppleva en miljötrygghet, en trygghet som upplevs lika stark som den sociala tryggheten. Men låt oss komma ihåg att dessa lika viktiga som påträngande frågor intimt hänger samman med andra miljöfrågor, som genom att vara mindre dramatiska ofta hamnar utanför den politiska dagordningen. Människan är beroende av att handla så att naturen inte skadas. Alla mänskliga samhällen måste fungera uthålligt i samspel med naturmiljön. Vi måste lära oss att ta ansvar för den natur vi fått att förvalta. Vi måste lämna den ifrån oss så fruktbar och oförstörd att även kommande generationer kan leva ett tryggt och meningsfullt liv. Jag syftar här på det som kan kallas den gammaldags naturvården, eller den gröna naturvården, de naturvårdsfrågor som var aktuella och som engagerade människor redan innan vi blev medvetna om kemisamhällets faror. Inom denna kanske något mer traditionella naturvård hittar vi många angelägna problem som riskerar att bli bortglömda. Det kan gälla säregna men hotade naturtyper i avlägsna delar av landet, där de flesta av oss aldrig kommer att sätta en fot. Det kan gälla skyddet av djurarter och växtarter som de flesta av oss aldrig kommer att lära oss namnet på, än mindre få möta i verkligheten. Jordbruksutskottet har i det här betänkandet behandlat en rad motioner som på olika sätt berör dessa naturvårdsproblem. Glädjande nog vill ett helt enigt utskott ta ett steg framåt i en fråga av stor betydelse för naturvården, nämligen terrängkörningslagen. Upphovet till detta är två motioner, varav den ena väckts av Kerstin Sandborg från folkpartiet. Snöskotern är ett värdefullt yrkesredskap för många människor, inom renskötseln, skogsbruket, i räddningstjänst och på många andra områden. Skotern kan också vara av stort värde i samband med friluftslivet, om den används på ett omdömesgillt sätt och om körningen i känsliga naturområden regleras så att skador inte uppkommer. En tidigare terrängkörningslag trädde i kraft för fem år sedan. Sedan dess har en explosionsartad ökning av antalet skotrar skett. Det är nu en mycket vanlig bedömning att svåra problem på nytt uppstått, inte minst när det gäller störningar av känsligt djurliv i fjällvärlden. Utskottet anser — fullt enhälligt — att det är dags att se över terrängkörningslagen och undersöka behovet av ytterligare begränsningar i snöskotertrafiken till skydd för såväl allmänna som enskilda intressen. Det bör understrykas att problemen så gott som aldrig tycks gälla den del av snöskotertrafiken som hänger samman med att människor utövar olika yrken. Snöskotern kan vara värd att ha i minnet när vi övergår till att diskutera de punkter där folkpartiets företrädare i utskottet reserverat sig, nämligen nationalparksfrågorna. För ett tjugotal år sedan kunde författaren Svante Lundgren, efter att i Taavavuoma ha sett 62 fjällgäss vid ett och samma tillfälle, skriva att ”här är fridlyst utan fridlysning”. Men i och med den moderna tekniken skyddas känsliga områden i våra vildmarker inte alls på samma sätt som förut genom sin svårtillgänglighet. Kravet på att vi verkligen skyddar våra värdefullaste naturmiljöer har därför tilltagit i styrka, liksom kravet att vi prioriterar rätt, så att just det som är mest värdefullt också får det starkaste skyddet. Nationalparksinstitutet, som återfinns i naturvårdslagens 4 och 5 §§, är det starkaste skyddet, som skall förbehållas de ytterst värdefulla objekten. Med tiden uppstod en situation då många av våra värdefullaste objekt som behöver skydd saknade nationalparksstatus. Vi har nu börjat rätta till detta. Får jag nämna som exempel Store Mosse, Tiveden och Höga kusten i Ångermanland. Som jag skall återkomma till behöver listan på nationalparker kompletteras på ytterligare ett litet antal punkter. Men samtidigt har åtminstone ett område fått förbli nationalpark, trots att där inte finns något att bevara. De vägar, kraftstationer, dammar, kraftledningar osv. som nu finns att beskåda i Stora Sjöfallets nationalpark representerar inga naturvärden, än mindre några omistliga sådana. Jag vill påstå att den fortsatta existensen av Stora Sjöfallets nationalpark i dess nuvarande form hotar själva grundtanken med nationalparksinstitutet. Kom ihåg att skylten ”Nationalpark” är till för att vi själva skall minnas att här finns någonting som är omistligt! Den fortsatta existensen av den nuvarande Stora Sjöfallets nationalpark kan inte undgå att luckra upp respekten inför den fridlysning som nationalparksinstitut skall innebära. Det som gjorts i Stora Sjöfallet kan inte göras ogjort. Men låt oss ta bort nationalparksskyltarna därifrån, så att vi inte förleder oss själva att tro att det är så här en nationalpark kan få se ut. Redan mycket mindre ingrepp skulle ju kunna vara katastrofala i andra känsliga nationalparker. Delar av nationalparken som fortfarande har ett stort skyddsvärde, främst söder om Akkajaure, kan helt enkelt överföras till den intilliggande Sareks nationalpark. Vissa områden i de nordöstra delarna av den nuvarande parken kan lämpligen slås ihop med den nationalpark i Sjaunjaområdet som bör tillkomma inom en nära framtid. Sjaunja och Taavavuoma är två stora våtmarksområden med unika naturvärden. Till de internationella förpliktelser som Sverige har tagit på sig hör att dessa våtmarker skall skyddas. I december 1975 undertecknade Sverige den internationella våtmarkskonventionen, som nu mer än 20 länder har anslutit sig till. Till våra förpliktelser hör också att verka för att vissa särskilt värdefulla våtmarksområden får ett fullgott skydd. Varje fördragsslutande land skall på en nationell lista ange vilka dessa områden är. Den svenskalistan över internationellt värdefulla våtmarker innehåller 23 objekt, däribland just Sjaunja och Taavavuoma. Alla dessa 23 områden behöver inte bli nationalparker, men även bland de 23 områdena hör Sjaunja och Taavavuoma till de särpräglade och mest värdefulla. Det väldiga myrområdet Sjaunja saknar motstycke i Europa. Får detta stora område vara i fred är det av oerhörd vikt för många fågelarter, som är beroende av dessa ostörda häckningslokaler. Men detta känsliga område har blivit alltmer lättillgängligt. Längs hela den södra sidan går sedan åtskilliga år en väg, och det räcker med en förhållandevis kort färd på snöskoter för att komma in i de känsliga delarna av området. För en del fåglar börjar den känsliga häckningsperioden medan snön är kvar, och risken för störningar är stor. Det gäller inte minst havsörnen och kungsörnen, som båda förekommer här. Sjaunja är förmodligen förhållandevis välbekant för kammarens ledamöter. Redan för åtta år sedan framhöll jordbruksutskottet i ett enhälligt betänkande behovet av snara åtgärder för att bevara Sjaunjaområdet. Sedan dess har anmärkningsvärt litet inträffat. Av utskottsmajoritetens text framgår att man nu har kommit därhän att det finns ett förslag om naturreservat, som ”kommer att genomgås närmare av länsstyrelsen och naturvårdsverket i samråd”. Vad det i klartext är fråga om är egentligen en dragkamp, där det ämbetsverk som är satt att sköta naturvården synes ha vissa svårigheter att sätta sin prägel på de beslut som så småningom kan komma. Men vad man framför allt kan invända mot den hittillsvarande hanteringen är att dragkampen gäller fel saker. Detta är inte ett lämpligt område för ett naturreservat vilket som helst. Man har nämligen att göra med ett område med naturvärden som är unika i Europa. Vare sig den nuvarande behandlingen så småningom leder till ett naturreservatsbeslut eller inte, anser vi för vår del att arbetet skall fortsätta med sikte på att en nationalpark tillkommer i Sjaunjaområdet. Den lämpliga gränsdragningen för en sådan bör dock utredas närmare. Samma beslut anser vi att riksdagen bör fatta när det gäller Taavavuoma. Söder om Taavavuoma och skilt från detta genom ett mer höglänt område ligger en våtmark av liknande typ, Pirtimäsvuoma. En utredning om nationalparksskydd för området kan lämpligen innefatta även den sistnämnda våtmarken. De båda områdena ligger norr om Kiruna i höjd med Karesuando. Taavavuoma är av stort värde för många fågelarter och tycks ha ett även i dessa sammanhang ovanligt rikt fågelliv. Det är också en mycket säregen naturtyp, som främst kännetecknas av s.k. palsmyrar av stort vetenskapligt intresse. Palsarna har tillkommit genom tjälskjutning på dessa områden där evig tjäle finns i jorden. Torven har lyfts upp till en mängd kupolformade kullar, som når en nivå flera meter över den omgivande myren. Resultatet har bl.a. blivit en mängd värdefulla fågellokaler. Men dessa palsar nybildas förmodligen inte i någon större omfattning. De tycks till stor del ha tillkommit i slutet av bronsåldern och i början av järnåldern, då klimatet var bistrare än nu. Det handlar alltså om vetenskapligt värdefulla formationer som är tusentals år gamla, men som lätt kan förstöras av vädrets makter, om de utsätts för skada genom eldning eller oförsiktig framfart med snöskoter. Det kan nämnas att en skoterled faktiskt dragits tvärs igenom en av de värdefullaste palsmyrarna. Det jag tidigare sagt om att vi skall använda nationalparksinstitutet för det allra mest värdefulla är också motiveringen för den reservation vi har om en nationalpark vid Stenshuvud i Skåne. Här är det mer välkända naturvärden än de säregna myrformationerna i ödemarken norr om Kiruna. Jag skall därför vara mer kortfattad, och en av motionärerna, Eric Hägelmark, kommer sedan att tala för motionen på den här punkten. Att det inte gått att samla utskottet bakom de här förslagen i nationalparksfrågorna tycker jag naturligtvis är tråkigt. Man får väl, som det brukar sägas vid sådana här tillfällen, hoppas att en fortsatt debatt så småningom kan leda fram till enighet om positiva beslut. Herr talman! Får jag avsluta med ett närmast aforistiskt citat av Dag Hammarskjöld, som bland många andra engagemang hade ett levande intresse för fjällrekreationens utveckling i ansvarsfulla former och med respekt för naturvärden: ”Gäller att göra fjällen till ett ferieland för de många, utan att minska deras värde för de få.” Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 av Kerstin Sandborg och Åke Persson samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I motion 1980/81:1358 har Nils Hjorth, Sven Eric Åkerfeldt, Jörgen Ullenhag och jag hemställt om en översyn av formerna för säkerställandet av naturvårdsobjekt i syfte att möjliggöra avsättningar i en omfattning som svarar mot samhällets långsiktiga intresse. Motionen föreslås visserligen bli lämnad utan vidare åtgärd, men den har ändå fått en seriös behandling av utskottet. Problemet är, komprimerat uttryckt, att ersättningar vid reservatsbildning normalt utbetalas som engångsbelopp. Men reservatsbildningen innebär ju en insats i naturvårdsarbetet som äger bestånd för överskådlig framtid. Det som praktiskt sker är att en naturvårdsinvestering slutbetalas omgående. Den snabba förvandlingen av naturmiljön gör det nödvändigt att under kort tid göra betydande reservatsavsättningar. Inte minst gäller det att rädda urskogsartade områden i vårt land. Skall dessa åtgärder — av värde för hundratals år framåt — i sin helhet finansieras under några korta, ekonomiskt kärva år, då finns det risk för att ambitionsnivån sätts lågt. Om man däremot, såsom utvecklas i motionen, kan periodisera markägarersättningen, så att den utgår med begränsade belopp under lång tid, då kan ambitionsnivån i naturvårdsarbetet sättas betydligt högre. Utskottet pekar på vissa praktiska och principiella problem. Penningvärdet fluktuerar, och statliga anslag binds för lång tid. Det är riktigt, men detta gäller i lika hög grad annan statlig medelshantering, exempelvis upptagandet av lån. Sådana invändningar står sig därför slätt mot de klara fördelarna med en periodiserad ersättning. Större bärighet har hänvisningen till den arbetsgrupp inom naturvårdsverket som utreder de ekonomiska möjligheterna att säkerställa vissa urskogsliknande områden. Den gruppen kommer att pröva hithörande frågor. Jag tycker därför att utskottet kunde ha kostat på sig en remiss av motionen till naturvårdsverket, så att vi fått en mer ingående lägesbeskrivning. Men utskottets uttalande överst på s. 12ibetänkandet är ändå godtagbart: ”Enligt utskottets mening bör det i första hand ankomma på naturvårdsverket att ta initiativ till de förändringar i ersättningssystemet som befinns nödvändiga.” Närmare en direkt beställning än så kan man knappast komma, och jag utgår från att naturvårdsverket uppfattar signalen. Låt mig, herr talman, avslutningsvis citera en artikel av naturvårdsintendent Tord Ingmar. Han ställer den retoriska frågan: ”Tycker vi, för att ta ett exempel, att det vore förmätet att begära att Brasilien säkerställer åtminstonde 1 96 av sina skogar att utvecklas på sina egna villkor? De flesta av oss lär väl anse att ett sådant bevarandemål vore förfärande lågt. Men man skall kanske begära mer av det välmående Brasilien än av det fattiga Sverige?”

Herr talman! Börje Stensson har redan talat för de folkpartireservationer som finns i det här betänkandet. Den grundsyn han då gjort sig till tolk för när det gäller nationalparksfrågorna vill jag helhjärtat ansluta mig till. Vi skall använda nationalparksinstitutet med eftertanke, så att vi ställer upp nationalparksskyltarna just vid de allra mest värdefulla och omistliga ting som finns i det svenska landskapet. I en annan folkpartimotion, som vi också behandlar, har man dragit upp konsekvenserna av den grundsynen och sagt att Stora Sjöfallets nationalpark i dess nuvarande form bör upplösas. Det som inte är värdigt att vara nationalpark skall alltså strykas från listan över dessa parker. Samtidigt finns det några få mycket värdefulla områden, där ett förordnande om naturreservat är för svagt, därför att det inte med tillräckligt stor tydlighet talar om vilken klenod vi här har att vara aktsamma om. Folkpartisterna i utskottet har reserverat sig för bifall till en motion om nationalpark på Stenshuvud i Skåne, som Karin Ahrland och jag väckte i januari. Det finns många naturreservat i Skåne — ett sjuttiotal. Men även jämfört med dessa är Stenshuvud något alldeles extra. På en ganska liten yta innehåller Stenshuvud en rad värdefulla naturtyper. Dit hört.ex. de bestånd som finns av avenbok, orkidéängarna och den orörda åfåran, Rörums norra å. Såväl botaniskt som när det gäller en del inslag i djurlivet, främst insekter, är Stenshuvud långt mer värdefullt än vad naturreservat i allmänhet brukar vara. Det finns numera ett förslag från länsstyrelsen i Kristianstads län om att Stenshuvud skall bli nationalpark. Det ger oss kanske hopp om att vi kommer att få som vi vill till sist, även om riksdagen nu röstar ned vår motion. Jag menar ändå att när det gäller så här viktiga prioriteringsfrågor inom naturvården skall riksdagen inte alltid vänta på initiativ från myndigheterna; riksdagen kan själv ange både takten och färdriktningen. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2 av Kerstin Sandborg och Åke Persson.

Herr talman! Jan Fransson började med att tala till förmån för ett par socialdemokratiska motioner som gäller våtmarksskyddet. Jag måste börja med att säga att jag personligen gläder mig mycket åt att en debatt om just den frågan har kommit upp. Jag gör det inte bara av den anledningen att det i år är jämnt 50 år sedan jag fick min första uppsats publicerad i en naturvårdsfråga som gällde just skyddet av våtmarkerna. Jag gläder mig åt detta också därför att det här är mitt sista riksmöte och jag nu vet att frågan kommer att bevakas även i framtiden. Jan Fransson gjorde inte någon klar skillnad mellan Ove Karlssons motion och den socialdemokratiska partimotionen. Men det behövs ju inte heller. De handlar om samma saker. Man har anledning att i dessa dagar, när man sett fotografier från våtmarksexploatering och torvmosseexploatering, bli litet tveksam till följderna av exploateringen av våra våtmarker. Jag tycker alltså att det är bra att den frågan kommit upp. Vad blir det för följder med tanke på vattenförhållandena? Torvmossarna har en trefaldig funktion. De samlar upp allt smältvatten, regnvatten o. d. för att portionera ut det dels i form av vattenånga, avdunstning, så att vi får ett behagligt nederbördsklimat, dels i form av grundvatten som sipprar ut till omgivningen, dels slutligen i form av avloppsvatten till bäckar och åar — dit det släpps ut så småningom. Vi har sett följderna inte minst på ostkusten av en för hård utdikning, där ett kraftigt regn medverkar till en plötslig höjning av vattenståndet i vattendragen med översvämning som följd. Emådalen är ett exempel. Jan Fransson ville inte acceptera utskottsmajoritetens syn på saken så till vida att han tyckte att vi skulle ha lagstiftning genast och inte kunde vänta. Det är väl bara att konstatera att vi är av olika uppfattning. Vi säger från utskottsmajoritetens sida att frågan är under utredning, och det är framför allt den kommande vattenlagen som vi menar att vi bör avvakta. Den skall komma, är det sagt, i slutet av 1982. Vi tycker att det är onödigt att nu komma med en ny detaljlag alldeles innan denna fullständiga lag kommer. Vi måste samordna det hela litet, så att det inte visar sig, när vattenlagen i sin helhet ligger färdig, att vi måste ändra i den lag som vi antagit 1981. Det blir ändringar av ändringar, och det blir litet oöverskådligt. Det är en rent praktisk fråga mer än en våtmarkspolitisk fråga — om jag får använda det uttrycket — som har dikterat utskottets ståndpunktstagande. Den andra frågan som Jan Fransson tog upp gällde naturvårdsområdena. Jag undrar om vi inte håller på att glömma bort vad ett naturvårdsområde egentligen är. Det begreppet togs in i lagtext första gången när 1974 års naturvårdslag antogs. Det var, har jag för mig, bara ett par dagar före jul som frågan var uppe det året. Då sade man att naturvårdsområden handlar om landskapsvård, inte vård av mera begränsade naturområden. Med naturvårdsområden avsåg man just att ta vara på själva landskapsbilden i stort. Där måste man hitta något sätt som inte blev så dyrt som ett naturreservat blir, med samråd mellan myndigheter och markägare och skyldighet för markägarna att tåla visst intrång i sina marker, gångstigar och annat. Ett naturreservat var däremot ett ganska litet område där man kunde gå fram mycket hårdare. Jag hörde till dem som beklagade att det till naturvårdsområdena inte kopplades en viss ersättning till markägarna, av den orsaken att en sådan ersättning skulle kunna ha en viss psykologisk betydelse. Jag fick tyvärr inte gehör för detta. När det gäller naturreservaten har man velat ha en engångsersättning — det var herr Ahlmark i Uppsala som nyss talade för den saken. Naturvårdsverkets syn på det hela är att man vill kunna ge en engångsersättning därför att den ersättningen skall hålla markägaren skadeslös för intrånget och reinvesteras i någonting som kan kompensera detta intrång. Det är beklagligt att man inte velat acceptera arrendeprincipen. Den hade gjort det möjligt för oss att till samma belopp som nu utgår skydda betydligt större arealer. Det behöver naturligtvis inte alltid vara det ena eller det andra, men man borde ha möjligheter att välja. När det gäller naturvårdsområdena avsåg de, som jag nyss sade, större arealer, eftersom det behövs sådana för att sätta prägel på landskapet. Jag tycker nog att vi är på rätt väg. Någonstans i utskottsbetänkandet kan Jan Fransson läsa om hur påtagligt arealen har ökat just när det gäller naturvårdsområden. Antalet sådana hade under tiden den 1 juli 1979-den 1 juli 1981 ökat från 9 till 20. Ökningen är mest påtaglig i arealhänseende och omfattar nu 23 050 hektar jämfört med 9 200 hektar vid periodens början. Jag tycker att det visar att vi är inne på precis rätt väg. Låt oss tillämpa det nya institutet naturvårdsområde med lämpor och se hur det kommer att gå. Det har inte funnit sin form riktigt ännu — det kan jag hålla med Jan Fransson om. Men jag tror att det kommer att göra det, bara det blir tillräckligt bekant vad det är fråga om. Om jag sedan ägnar mig åt Börje Stenssons resonemang om Norrlandsfrågorna så instämmer jag helt och hållet med honom, framför allt när det gäller nationalparkerna och den okränkbarhet som vi hade hoppats skulle känneteckna dem, men som inte blivit så värst mycket respekterad. Jag kan alltså instämma med Börje Stensson helt och hållet, men vi vet att länsstyrelsen där uppe håller på att arbeta med de här frågorna och skall komma med ett förslag som rör nationalparker i framtiden. Man har därvid också tagit upp frågan om avskaffandet av nationalparksstatus för Stora Sjöfalllet. Därför tycker jag att vi får vänta tills länsstyrelsen är färdig. Men det bör sägas ifrån att så totalt utan värdefulla naturföreteelser är inte området vid Stora Sjöfallets nationalpark att det vore berättigat att kalla det som är kvar helt värdelöst. Där finns inte minst ur botanisk synpunkt en hel massa saker som gör att man får lov att ersätta parken med små reservat. När det gäller nationalparker och reservat undrar jag om det inte håller på att insmyga sig en liten missuppfattning om vad en nationalpark är ur skyddssynpunkt. Jag kan inte finna att en nationalpark har ett dugg starkare skydd än ett naturreservat har. Skillnaden beträffande skyddsföreskrifterna är att de fastställs av regeringen när det gäller en nationalpark och av länsstyrelsen när det gäller ett naturreservat. Det är hur skyddsföreskrifterna är utformade som är det väsentliga. Dessutom står det i lagen att en nationalpark skall vara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd. Mina grannar skåningar i all ära — ett större sammanhängande landskapsområde är väl ändå knappast Stenshuvud. Det reservat som i dag finns där är fullt tillfredsställande. Det är precis lika effektivt som om det hade varit nationalpark. En sådan ändring betyder ingenting, det är bara en namnförändring. En nationalpark kan bara komma till stånd på statens mark. F. ö. innebär den inget starkare skydd. Fru talman!

Fru talman! Jag får lov att säga att jag är ytterst tacksam att få byta några ord i de här frågorna med just Hans Wachtmeister. Jag vet hur kunnig han är — jag har lyssnat till honom många gånger i utskottet — i de här frågorna, liksom i många andra frågor som har med djur och natur att göra. Men jag vill ändå komma med en liten erinran mot Hans Wachtmeisters synpunkt att det inte hade så stor betydelse om det var regeringen eller länsstyrelsen som skrev de här skyddsföreskrifterna om nationalpark resp. naturreservat. Jag gör den bedömningen att länsstyrelsen i Norrbotten kanske är benägen att skriva litet svagare skyddsföreskrifter med hänsyn till vad man vill att området skall utnyttjas för. Jag tror att om man får det här till nationalpark med skyddsföreskrifter beträffande Sjaunjaområdet, som vi mest diskuterat i vår motion, så kommer föreskrifterna att bli betydligt strängare än om länsstyrelsen får skriva skyddsföreskrifter för naturreservat. Därför vill vi hålla på vårt förslag om sjaunja som nationalpark. Beträffande Stora Sjöfallet och den uppdelning som skulle kunna ske på de avsnitt som blir kvar, sedan man har slopat beteckningen nationalpark för en del av området, så är det klart att skyddsvärda områden skall tillföras nuvarande eller ny nationalpark. Men det är intressant och värdefullt för mig att Hans Wachtmeister belyst att man inom den del som man skulle ta ur nationalparksinstitutet kan få lov att skapa naturreservat.
Fru talman! Jag ifrågasätter verkligen inte Hans Wachtmeisters intresse för de här frågorna. Vad jag inte är helt på det klara med är om Hans Wachtmeister vill hålla med om att vi i dag inte har ett tillräckligt skydd för våra våtmarker. Hans Wachtmeisters intresse sträcker sig ändå inte så långt att han tvekar inför att ta risken att värdefulla våtmarksmiljöer kommer att spolieras på ett eller annat sätt. Hans Wachtmeister säger att vi väl kan avvakta förslagen till ny vattenlag och inte röra till det. Det är ju det vi tar upp — att vi ser det här som en temporär lösning därför att vi från socialdemokraternas sida inte vill ta denna risk, med de dåliga skyddsbestämmelser för våtmarkerna som i dag gäller. Vi vill alltså inte ta risken att värdefulla miljöer spolieras i avvaktan på att vi får förslaget om vattenlagen på riksdagens bord. Vi ser det som en temporär lösning, och vi har sagt att om förslaget till vattenlag innehåller tillräckligt långtgående regler för skyddet av våra våtmarksmiljöer, så kan det vara lösningen på problemet mera permanent. När det gäller frågan om naturvårdsområdet — den frågan har ju diskuterats under några år här i kammaren — tror jag att Hans Wachtmeister och jag i grunden är ganska oeniga. Oenigheten ligger inte i tolkningen av länsstyrelsens möjligheter att få fler naturvårdsområden. Oenigheten — och det skymtade också i Hans Wachtmeisters anförande — ligger naturligtvis i att vi har olika syn på ersättningsfrågan.

Fru talman! Jag har länge uppskattat Hans Wachtmeisters intresse för jakt och natur och har lyssnat till hans anföranden här i kammaren. I dag förstår jag honom inte riktigt när han talar om att det inte är någon större skillnad mellan nationalpark och naturreservat. Nog har jag uppfattat det på det sättet att det finns en viss skillnad. Jag vet att naturreservat ofta naggas i kanten på olika sätt. Där får man bygga en och annan sommarstuga och annat som man inte får göra i nationalpark. Detta med nationalpark är viktigt ur flera synpunkter. Framför allt är det naturligtvis angeläget att naturen får vara som den är, men just benämningen nationalpark ger också ett turistvärde. Det anförs att Stenshuvud inte är tillräckligt stort, men jag tycker att det inte skall ha någon betydelse i detta fall. Området är så viktigt att det bör få bli en nationalpark. Jag kan förstå att storleken kan ha betydelse för Hans Wachtmeister, som är van vid stora ägor och stora vyer, men Stenshuvud är så pass viktigt att jag hoppas att länsstyrelsen och den opinion som kan bildas i vårt län så småningom kan bidra till att vi får denna klenod förklarad som nationalpark.
Fru talman! Jan Fransson sade att de som äger mark är skyldiga att ta hänsyn till naturvårdsintressena. Vad är det då för naturvård som bedrivs i vårt land? Jo, vården av ett kulturlandskap — som har skapats av dem av våra förfäder som har bott där, som har brukat det, genom att vidta vissa åtgärder och underlåtit att vidta andra åtgärder. På så vis har under århundrade efter århundrade just detta landskap, just den natur som vi i dag har, skapats av markägarna. Det är ganska skrämmande att höra Jan Franssons indirekta beskyllning att markägarna inte skulle ha kunnat sköta sin mark när den natur som vi båda vill slå vakt om har skapats just av dem. Herr Hägelmark sade att naturreservat kan naggas i kanten, nationalparker däremot inte. Skulle så vara fallet har vi nog spårat ur litet grand. Ett reservat skall inte få naggas i kanten av några byggnader. Då är länsstyrelsen litet för snäll. Men bortsett från det: Det väsentliga är icke benämningen, om vi kallar det nationalpark eller naturreservat. Det är skyddsföreskrifterna som är det väsentliga. Regeringen har att fastställa skyddsföreskrifterna för nationalparker. Regeringen kan göra fel när det gäller att fastställa dessa föreskrifter lika väl som en länsstyrelse kan göra fel när den fastställer skyddsföreskrifter för naturreservat. Det är inte det väsentliga vad vi har för namn på det hela, utan det avgörande är att vi får de rätta skyddsföreskrifterna.
Fru talman! Tidigare fick vi lyssna mer till naturvännen Hans Wachtmeister. I hans senaste inlägg känner jag igen en god representant för den moderata riksdagsgruppen. Det kan ändå inte ha undgått Hans Wachtmeister att i varje fall sedan hans barndom, och kanske också sedan min, har jordbruket och även skogsbruket förändrats en del. Det torde inte heller ha undgått Hans Wachtmeister att jordbruket — när man ser hur det numera bedrivs — och delvis även skogsbruket allt oftare hamnar i konflikt med naturoch miljöintressen. Jag är själv född på en gård på landsbygden och har växt upp i det gamla kulturlandskapet, men jag vill hävda att det har skett åtskilligt de senaste decennierna som inte ger Hans Wachtmeister anledning att påstå att det är jordbrukarna och skogsbrukarna som i alla avseenden i dag är de borna naturvårdarna. Det finns konflikter, och det kanske vi kommer in på när det gäller nästa ärende.
Fru talman! Skall vi polarisera det och tala om borna naturvårdare och borna naturförstörare, kan det vara på sin plats att titta på vem det var som fastställde vår jordbrukspolitik ungefär samtidigt med att man började få upp ögonen för att t.ex. hagmarkerna höll på att mörkna. Det var den socialdemokratiska regeringen. Dess jordbrukspolitik gick ut på att med prispress och annat ta stora delar av vår jordbruksjord ur produktion. Detta har spelat mycket stor roll för landskapsbildens utveckling. Landskapsbilden och jordbrukspolitiken hör ihop. Vi har från borgerligt håll fått gehör för den synpunkten under den senaste förhandlingsomgången, och det är vi glada för. Man är nu fullt på det klara med att jordbrukspolitiken — med en viss eftersläpning — bestämmer landskapsbildens utseende. Ge oss en jordbrukspolitik som gör att man återigen flyttar ut på landet och frågor att alla småbruk blir blomstrande — då kommer den gamla landskapsbilden också att bevaras! Men jag är ganska övertygad om att Jan Fransson och jag är fullkomligt överens om att en sådan jordbrukspolitik inte är realistisk. Då får vi också finna oss i att landskapsbilden ändrar sig. Naturen är dynamisk. Målsättningen för den landskapsvård som vi här kan behandla måste vara att förändringarna skall ske så småningom. Men förändringarna sker i alla fall — det kan vi inte hindra. Vi kan inte med all världens naturvårdslagstiftning skydda en kvadratmeter av vårt landskap t.ex. 100 000 år framåt i tiden. Om vi hade haft naturvårdare på stenkolstiden hade vi ändå inte kunnat spara någonting av den naturen tilli dag — naturen är som sagt dynamisk, och det gäller att anpassa landskapsvården härtill.
Fru talman! Eftersom det tillåts Hans Wachtmeister att ta upp jordbrukspolitiska spörsmål vill jag upplysa honom om att han har möjligheter att stödja det krav som vi från socialdemokratiskt håll i dag efter fem sex års borgerlig regeringspolitik reser på en ny jordbrukspolitik. Ställ upp på det, Hans Wachtmeister!

Fru talman! Frågan om man i jordbrukslagstiftningen skall föra in allmänna regler om hänsyn till naturvården behandlades även vid förra riksmötet, då som nu med anledning av en motion som jag och mina partikamrater från Skaraborgs län väckt och som den socialdemokratiska gruppen i jordbruksutskottet ställt sig bakom. Förra året avslog den borgerliga riksdagsmajoriteten vår motion. Den här gången har utskottet välvilligt gjort ett tillkännagivande, dock utan att ta ställning till den fråga som motionen gäller, nämligen om man skall lagreglera jordbrukets hänsynstagande till naturvårdsintressen. Den här gången hänvisar utskottet till att frågan övervägs i regeringen i anledning av en rapport som lantbruksstyrelsen överlämnat om hur samarbetet mellan lantbruksnämnderna och länsstyrelserna i naturvårdsfrågor skall kunna bättre beaktas inom jordbruket. Utskottsmajoriteten säger sig dela motionärernas principiella uppfattning att det för jordbruket liksom för andra näringar som avser utnyttjande av resurser bör gälla att verksamheten bedrivs med utgångspunkt i en ekologisk grundsyn. Det finns anledning att fråga utskottsmajoritetens talesman varför det inte skulle vara lika befogat att införa allmänna regler om hänsyn till naturvården i jordbrukslagstiftningen som att vi redan har det i skogsvårdslagstiftningen. Vore det inte logiskt att ha samma grundsyn i det här avseendet på de areella näringarna? Det är inte första gången som man har anledning att fråga hur det egentligen är ställt med miljövårdsintresset hos de borgerliga partierna. Det tycks gå att prata om värdet av ekologisk grundsyn och miljövård i allmänhet, men när det kommer till praktisk handling svalnar intresset och sviker modet att göra de samhälleliga avvägningar som krävs gentemot bl.a. privata ekonomiska intressen. Utskottet har även behandlat en folkpartimotion som mynnar ut i samma krav som vår motion. Vår reservation innebär också ett bifall till den folkpartistiska motionen, som är undertecknad av Hans Petersson i Röstånga och Jörgen Ullenhag. Vid utskottsbehandlingen har man från folkpartiets sida inte vetat riktigt vilket ben man skulle stå på, men jag förutsätter att de Nr 46 folkpartistiska motionärerna nu stöder vår reservation. Onsdagen den Det finns, som vi ser det, starka skäl för att riksdagen genom att ställa sig 9 december 1981 bakom vår reservation klart markerar att jordbruksföretag, på samma sätt som industrin måste göra, får lov att anpassa sig efter rimliga miljökrav. Det är en uppfattning som får stöd bl.a. i den rapport, Hushållning med mark och vatten 2, som man hänvisat till i utskottsbetänkandet. Det finns stöd för denna uppfattning hos de många människor som på nära håll ser hur jordbruket, på det sätt det bedrivs i dag, allt oftare hamnar i konflikt med naturoch miljöintressen. Det moderna jordbrukets effekter på hälsa och miljö oroar i dag många människor. Därför är det viktigt, menar vi från socialdemokraternas sida, att det införs allmänna lagregler som tar hänsyn till naturvårdsintressena i jordbruket. Detta skulle inte bara vara en viktig markering från riksdagens sida av att man inom jordbruket också måste anpassa sig till rimliga miljökrav. Det skulle också få stor betydelse i det praktiska naturvårdsarbetet. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till vår reservation.

Fru talman! Som Jan Fransson helt riktigt redovisade ställer sig utskottsmajoriteten bakom motionärernas principiella uppfattning beträffande att verksamheten inom jordbruket bör bedrivas med utgångspunkt i en ekologisk grundsyn. Det var också analogt med detta som regeringen 1979 uppdrog åt lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet att lägga fram förslag om hur samarbetet mellan lantbruksnämnderna och länsstyrelserna i naturvårdsfrågor skulle kunna bättre beaktas inom jordbruket. Vi har dock från utskottet inte ansett oss ha anledning att närmare gå in på detaljerna när det gäller ändrade lagregler, ändrade rutiner för samarbetet mellan myndigheter, informationsinsatser och utbildningsinsatser som kan vara aktuella här. I avvaktan på resultatet av de överväganden som görs av regeringen i anslutning till det här framlagda förslaget är utskottet f. n. inte berett att föreslå något riksdagsuttalande där man går in på de här detaljerna. Frågan om ändringar i de lagar som berör jordbrukspolitiken, naturvården och kulturminnesvården bör övervägas då regeringen tar ställning till den från lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet avlämnade utredningsrapporten. Det är ganska starkt när majoriteten ställer sig bakom detta och förutsätter att de här övervägandena skall ske. Vi tycker att det är så viktigt att vi, som Jan Fransson sade, också gör ett tillkännagivande med denna formulering. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är mycket riktigt som här har påpekats och som vi har nämnti vårt utskottsbetänkande att omfattande förändringar har skett under senare år när det gällt odlingslandskapet. Stenröjning och nyodling för en bättre figur på åkermarken var ju en nödvändighet för jordbrukarens överlevnad för några decennier sedan; han måste mekanisera det arbete han hade att utföra för att kunna överleva. Så har den odlade arealen minskat efter hand, och många brukningsenheter har lagts ned. Ängsoch betesmarker har i stor utsträckning skogsplanterats. En del har nyodlats de allra senaste åren — det är riktigt — och det har varit ganska lätt med nya tekniska hjälpmedel. Detta har givetvis fått konsekvenser för odlingslandskapen. Personligen bedömer jag igenväxandet, områden där jordbruksdriften lagts ner, som allvarligast och ur naturvårdssynpunkt ytterst beklämmande. Under en 10-15-årsperiod har vi i min hemkommun med skogsvårdsstyrelsens konsulent som pådrivare och organisatör sökt få beredskapsarbeten för röjning i känsliga områden. På så sätt har också förslag till naturvårdsområden vuxit fram. I kommunens fysiska planering har ju också kulturminnesvården ett stort utrymme. Jämsides med förändringar i odlingslandskapet har också en värdefull kartläggning ägt rum i kommunerna, där bevarandeintressen från länsstyrelsernas naturvårdsenheters sida haft och har stort inflytande. Man skall inte heller bortse från lokala intressen i sammanhanget. Studiecirklar om torpbebyggelsen m.m. har ökat vaksamheten när värdefulla miljöer hotats. Fullt så illa ställt som Jan Fransson vill låta påskina när det gäller jordbrukarnas sätt att ta hänsyn med avseende på kulturminnesvård och kulturvård över huvud taget är det kanske inte. Det kan naturligtvis vara litet olika med den saken i skilda delar av landet med hänsyn till jordbrukets struktur, dvs. om det är skogsbygd eller slättbygd. Hänsynsregler i jordbruket med avseende på naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen behandlas i lagen om skötsel av jordbruksmark. I den utredning som gjorts framhålls att det finns mycket att göra för att samordna och förenkla samarbetet mellan skilda intressenter i denna fråga. Kraven på hänsynstagande bör närmare klargöras i speciella råd till näringsutövarna, sägs det bl.a. i denna utredning. Vi från folkpartiet räknar med att jordbruksdepartementet arbetar med det underlag som nu finns. Som framgår av utskottsbetänkandet utesluter vi inte att lagregler kan behövas i sammanhanget. Vi anser dock att det relativt komplicerade mönster av påverkansmöjligheter som redan finns är av den karaktären att jordbruksdepartementet måste få ytterligare tid på sig för att bearbeta inte minst det material som lagts fram av lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet.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

Fru talman! Jag är förvånad över att Börje Stensson kan godta ett så dåligt tillkännagivande i en motion som han säger sig stödja. Tillkännagivandet syn till naturvård baseras ju bara på det beskedet till regeringen att man har vetskap om att och kulturminnes dessa frågor tas upp i en rapport som ligger på jordbruksdepartementets bord vård samt att frågorna övervägs där. Mot bakgrund av och med kännedom om vem som bestämmer inom jordbruksdepartementet, där centern ändå residerar, förvånar det mig också att Börje Stensson inte tar detta ypperliga tillfälle i akt att utöva påverkan i detta ärende. Jag tror det hade varit klokt, om man nu vill vara med och bestämma lite i jordbruksdepartementet i miljöfrågor.
Fru talman! Det är förståeligt om Jan Fransson grämer sig över det förhållandet att han inte har samma möjligheter som jag och övriga folkpartister att vara med och påverka det arbete som utförs i jordbruksdepartementet. Vi anser att vi har ett gott underlag att arbeta vidare på med utgångspunkt i detta betänkande från jordbruksutskottet. De möjligheterna saknar Jan Fransson, men vi kommer att utnyttja våra möjligheter.

Fru talman! Jag måste säga att jag trodde, att om vi stödde en folkpartimotion, undertecknad av gruppledaren i folkpartiets riksdagsgrupp, skulle man också få stöd från folkpartiets sida — det skedde i ett första stadium av utskottsbehandlingen. Men av någon anledning gör man det inte längre.
Fru talman! Jag skall inte i likhet med Jan Fransson gå in på vilka meningsutbyten som kan ha förekommit vid jordbruksutskottets sammanträden. Beträffande motionen och motionärerna har vi ingående behandlat den här frågan, och jag vill påstå att vi är överens om handläggningen.